Fru talman! Malin Höglund har ställt flera frågor till mig om trafiksituationen för invånarna i norra Dalarna och om Mora flygplats. Sverige är ett glest befolkat land med långa avstånd. Det innebär att flyget har en viktig roll i transportsystemet när det gäller resor och transporter över långa avstånd. Samtidigt har flyget en betydande miljö och klimatpåverkan som ska minska. Flyget, liksom övriga trafikslag, ska bidra till målet om att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Trafikverket ansvarar för att bedöma behoven av och besluta om allmän trafikplikt, med utgångspunkt i de av riksdagen fastställda transportpolitiska målen, samt upphandla transportpolitiskt motiverad flygtrafik. Med anledning av den pågående pandemin har emellertid regeringen under 2020 beslutat om en temporär allmän trafikplikt för vissa flyglinjer till Norrland och till Gotland. Därtill har regeringen den 22 december 2020 uppdragit åt Trafikverket att förhandla och ingå överenskommelser om temporära beredskapsflygplatser till och med den 28 februari 2021, med bland annat Mora-Siljan flygplats. Regeringen har höga ambitioner när det gäller den svenska järnvägen. Efter år av underinvesteringar i svensk infrastruktur beslutade regeringen 2018 om en nationell plan för transportinfrastrukturen som innebär en satsning på över 700 miljarder kronor till investeringar i hela landet. Det är bland annat den största järnvägssatsningen i modern tid med omfattande nyinvesteringar men också en rekordstor ökning av järnvägsunderhållet. Under 2020 har ytterligare satsningar gjorts på järnvägen, i enlighet med regeringens budgetproposition och extra ändringsbudget. Efter förslag i budgetpropositionen för 2021 genomför regeringen ytterligare satsningar på järnvägsunderhållet med 500 miljoner kronor per år under perioden 2021-2023. För regeringen kommer åtgärder för klimatsmart resande att vara fortsatt prioriterat genom att vi stärker järnvägens förutsättningar. Regeringen har avsatt 16,3 miljarder kronor i nationell plan för bärighetsåtgärder, vilket bland annat inkluderar åtgärder för att öka delar av vägnätets bärighet till bärighetsklass BK4. Även vägnätet i Dalarna omfattas av dessa åtgärder. Avslutningsvis vill jag nämna att regeringen har inlett arbetet med att ta fram en ny nationell plan för utveckling av transportsystemet och avser att lägga fram en infrastrukturproposition till riksdagen under våren 2021.

Fru talman! Jag vill tacka statsrådet Tomas Eneroth för svaret, även om jag egentligen naturligtvis skulle ha velat ha ett annat svar eftersom jag är från Mora. Det är bra att det satsas på järnväg. Vi behöver ha flera olika transportslag i Dalarna. När frågor i dag ställs om transportslag svarar människor att de gärna vill åka med tåget, men linjen från Mora till Stockholm är alldeles för lång. Minst fyra timmar för att ta sig från Mora till Stockholm är en alldeles för lång tid. Fyra timmar gäller om det inte är ombyggnationer av banan eller andra förseningar, vilket det ofta är. Under större delen av hösten har det tagit sex till sju timmar att ta sig från Mora till Stockholm. Det vet jag av egen erfarenhet. Vi behöver ställa om till mer hållbara resor, men vi ska väl ändå inte sluta resa med flyget? Vi kan väl ställa om till mer hållbara drivmedel? Det pågår ett omställningsarbete för mer hållbara resor med elflygplan och hållbara bränslen. Det är bra. Utvecklingen går framåt. Trafikplikten på sträckan Mora-Arlanda har länge diskuterats. När man inte kan ta sig till Stockholm från Mora tillräckligt snabbt med tåg är det nödvändigt med ett fungerande flyg. Det skulle underlätta väldigt mycket för Moraborna, fru talman, liksom för våra grannkommuner, besöksnäringen och företagen, om trafikplikt infördes på sträckan Sälen-Mora-Arlanda. Kommunikationen mellan Mora och Stockholm har varit mycket viktig under lång tid. Regeringen öppnar i och för sig en möjlighet för bolag som flyger från Sveg till Stockholm att mellanlanda i Mora, dock utan ersättning. Det finns en EU-regel, fru talman, som säger att flygtrafik kan upphandlas om restiden med tåg överskrider tre timmar. Trafikverket anger inte och tillämpar inte EU-regelverket om tre timmar, utan i Sverige säger myndigheten att minst fyra timmar ska gälla. Mora får därmed sämre kommunikationer än övriga Europa. Regeringen borde säkra flygförbindelsen Mora-Arlanda genom trafikplikt, där Sälen är inkluderat. Det vill jag gärna att ministern svarar på i sitt kommande inlägg. Ska hela Sverige kunna leva behöver vi bra vägar för resor med buss eller bil och tågresor som fungerar enligt tidtabellen, men också ett flyg om vi vill få turister och besökare till vårt land framöver. Kommer ministern att agera för trafikplikt på sträckan eller inte?
Fru talman! Jag tackar Malin Höglund för interpellationen. Jag har diskuterat flyget både i Mora och i Dalarna flera gånger. Jag har inte minst träffat det utmärkta kommunalrådet Anna Hed, Lennart Sohlberg och andra som jobbar intensivt för att stärka Moras förutsättningar för bättre förbindelser. Jag uppskattar verkligen det engagemanget - det vill jag ändå säga. Jag besökte nyligen Dalarna. I somras, strax innan vi fick nya reserestriktioner, kunde man åka en sväng, och då besökte vi Dalabanan och såg på de upprustningar som där görs just för att förkorta restiderna. Jag träffade också politiker och företrädare för Region Dalarna för att diskutera vilka prioriteringar som är viktigast framöver. Där handlar det, precis som Malin Höglund säger, om att säkra flygkapacitet - både för besöksnäringen, naturligtvis, och för bra och snabba förbindelser ut på världens exportmarknader. Det handlar om järnvägsupprustningar, inte minst, men också om vägkvaliteten. Det är synpunkter som jag nu tar med mig i det arbete vi har inför kommande nationell plan. Redan i den förra gjorde vi omfattande satsningar i just Dalarna, och inte minst med BK4 gör vi nu stora satsningar på att öka bärigheten och tjälsäkerheten i vägarna. När det sedan gäller flyget har ju hela landet och hela världen drabbats av en pandemi. I våras hade vi ett läge där, som jag tror att Trafikverket skrev i en rapport, i princip allt reguljärt flyg mellan länder hade upphört. Så är det ju. Vi ser i Swedavias statistik över flygplatserna, som kom häromdagen, att 90 procent har försvunnit. Vi ser det på de regionala flygplatserna. Det är skälet till att vi från regeringens sida har fått skjuta till väldigt mycket resurser både till de statliga flygplatserna och till Luftfartsverket men också till regionala flygplatser. Det handlar om både generella och specifika statsbidrag. Jag tog det lite ovanliga initiativet att också införa det vi kallar en allmän trafikplikt. Vi öppnade upp för trafikplikt till Norrland och Gotland just för att vi under en pandemi, när det kommersiella flyget inte finns där, måste säkerställa att vi klarar snabba förbindelser. Nu, strax före jul, tog vi också beslut om att utvidga detta till temporära beredskapsflygplatser, där Mora är inkluderat, för att säkerställa att vi, inte minst mot bakgrund av den belastning som sjukvården har, har möjlighet att genomföra snabba transporter med ambulansflyg eller andra insatser. Detta, om något, visar hur viktigt flyget är. Jag brukar säga att flyget behövs men måste ställa om. Den insikten måste nog infinna sig när vi pratar transportpolitik framöver. Flyget är viktigt, inte bara i Dalarna, i Norrland eller på Gotland utan för hela landet och inte minst för möjligheten att nå ut på världens exportmarknader. Men i samma stund som vi säger detta menar vi också att flyget måste ställa om, med biobränsle och med reduktionsplikt, som vi nu ser till börjar gälla för flyget framöver. Man blandar in biobränslen och minskar därmed flygets klimatpåverkan. Också den spännande utvecklingen med elektrifiering är viktig. Jag tror att också några flygplatser i Dalarna - det finns ju tre flygplatser i Dalarna - tittar lite nyfiket på möjligheten att arbeta med elflyg framöver. Om det skulle bli verklighet skapar vi en helt annan typ av struktur för flyget. Regeringen har ju gett medel till satsningar på elflygsutveckling i Sverige. Utgångspunkten är naturligtvis att vi ska lyssna in synpunkterna från representanter för Dalarna och bära med oss dem i arbetet med Nationell plan samt fortsätta titta på behovet av beredskapsflygplatser och på hur trafikplatsen ska utvecklas framöver i Sverige, när vi nu har infört en allmän trafikplikt.
Fru talman! Dalarna är ett ganska stort län som ligger mitt inne i Sverige och är väldigt beroende av kompetens. När vi hade den fungerande flygplatsen Mora-Siljan öppen flögs viktig kompetens in till Mora med omnejd. När Mora hade denna fungerande trafik var det också till stor fördel för företag, för besöksnäringen och för våra invånare, som behövde göra resor, liksom för kommunerna runt omkring. Om man tittar på statistik kan man se att det var Malung-Sälens kommun som flög allra mest från flygplatsen. Detta påverkar också tillväxten, naturligtvis. Mora och många andra kommuner rankas varje år av näringslivet, och Mora är ständigt i botten när det gäller infrastruktur och tillgänglighet, tyvärr. Vi är faktiskt bland de sämsta i landet. Bristen på flyg är en av de stora orsakerna. I Torsby och Hagfors finns det flygplatser som har trafikplikt. Dessa kommuner har ett avstånd till Stockholm som är i paritet med Moras. De har fungerande flygplatser, men inte Mora. När trafikplikt gavs till dessa flygplatser tog man hänsyn till näringslivet. Har Socialdemokraterna ändrat sitt synsätt här? Hela landet ska leva, heter det ju. Efter pandemin kommer alla beslut som går i tillväxtriktning att behövas. Vad är ditt svar på detta, Tomas Eneroth? Här ger man till den ena men inte till den andra.
Fru talman! Jag blir lite förvånad av det som Malin Höglund tar upp, men det kan också vara så att hon är felinformerad. Trafikplikten för Torsby och Hagfors infördes för övrigt av en borgerlig regering en gång i tiden, och det gjordes i ett läge där man ville hitta förutsättningar för den delen av Värmland att upprätthålla flyg. Där har vi numera ett regelverk som faktiskt talar om hur förutsättningarna för upphandling av trafikplikt ser ut. Utmaningen i Mora, vilken vi har diskuterat flera gånger med företrädare för Mora, är att det måste finnas ett underlag för flygtrafiken också. Hur tillväxtstark kommunen än är, med viktiga företag, har det uppenbarligen inte funnits bärighet för kommersiellt flyg. Det flyg som fanns flög från Sveg, mellanlandade i Mora och flög vidare. Falu tingsrätt dömde att det var olagligt eftersom det bolag som flög plockade ut pengar från både staten och Mora kommun. I ett sådant läge kan staten inte finansiera detta. Då har vi ett EU-regelverk att förhålla oss till. Här har faktiskt företrädare för Mora kommun varit så pass proaktiva att de har varit nere i EU och talat med kommissionen och försökt få förståelse för situationen. Det är något som också vi i regeringen har arbetat med, när det gäller förutsättningar för hur trafikplikten framöver ska utvecklas. När regeringen nu har arbetat med en översyn av den regionala flygplatsstrukturen, ett initiativ som jag har tagit, är det mot bakgrund av att vi ska se till att ha välfungerande flygförbindelser och samtidigt se på hur flyget ska klara den omställning som behövs. Det handlar om biobränsle, så de förutsättningarna måste finnas på plats, och naturligtvis också om elektrifiering. Jag förstår att Malin Höglund som moderat också vill säga något om jobbpolitiken. Där kan vi ändå konstatera att det är under socialdemokratiskt ledda regeringar som vi har lyckats pressa tillbaka arbetslösheten, öka sysselsättningen och se till att man i hela landet också kan få infrastrukturinvesteringar. Vi hade nyligen en debatt i kammaren där vi kunde konstatera att den borgerliga regeringen 2006 som första initiativ valde att ta bort viktiga infrastruktursatsningar i stället för att höja skatten. Effekten blev stor skuldsättning, ökad statsskuld och en rekordstor arbetslöshet. Vi har sett till att det blivit en annan utveckling. Vi har sett till att sysselsättningen i Sverige fortsatt är bland de högsta i Europa. Dessutom har vi sett till att ha fortsatt kontroll på statsfinanserna med låg statsskuld samtidigt som vi har råd och utrymme att investera. Det är mot bakgrund av detta som jag 2018 kunde presentera Nationell plan med viktiga satsningar på infrastruktur också i Dalarna. I den diskussion som nu pågår - där är Malin Höglund varmt välkommen tillsammans med många andra företrädare för Dalarna - handlar det om hur vi framöver ska satsa. Var ligger vägvalen när det gäller att upprätthålla vägkvaliteten och kvaliteten på den befintliga infrastrukturen och samtidigt ha tid, råd och utrymme att satsa nytt? Sverige behöver investera mer i infrastruktur, för näringslivets skull - ingen tvekan om det - för jobbens skull, för att hålla ihop landet och också för klimatets skull. Här har dessvärre Moderaterna nu börjat närma sig Sverigedemokraternas klimat och miljöpolitik. Det beklagar jag, för Sverige kan ha möjlighet att bli världens första fossilfria välfärdsland om vi också förmår ställa om transportsystemet. Det är därför vi pratar elflyg, biobränsle, elektrifiering av vägar och satsningar på järnvägar. Det är så Sverige ska klara denna omställning. Det klarar inte marknaden själv. Det krävs politiska beslut, och det krävs mod. Men vi har numera också branscher och näringsliv som ser detta. Jag kan bara beklaga att inte Moderaterna ser den omställning som flygbranschen, järnvägsbranschen eller fordonsindustrin ser.
Fru talman! Det är spännande att Socialdemokraterna alltid kommer in på att vi liknar Sverigedemokraterna i det ena eller det andra. Men det är i alla fall flyget jag brinner för som Morabo och tidigare kommunalråd. Nu har vi varit utan flyg i två år. Vi har tågkommunikationer som vi inte kan lita på. Kommuninvånare och företagare som ska flyga från Arlanda eller har ett tidigt möte i Stockholm vågar inte chansa att ta det tidiga morgontåget från Mora station; i stället tar de bilen. I en artikel i Mora Tidning den 10 november 2020 kan man läsa att Tomas Eneroth svarar på frågeställningar från Mora kommun om flyget. I svaret står att flygtrafiken minskat på grund av coronaviruset och att det inte är aktuellt att införa allmän trafikplikt på sträckan. I Mora har politiken, företagen och invånarna hyst hopp om att rädda Mora flygplats genom ett förslag på ny linje som skulle trafikera Sälen-Mora-Arlanda. I flera år har Mora uppvaktat regeringen - det känner du till - om att ge flygplatsen trafikplikt. Menar nu Tomas Eneroth att dörren är helt stängd för oss som bor i norra delen av Dalarna? Jag vill redan nu säga: Tack för debatten!
Fru talman! Jag vet inte vilket sammanhang det är och hur citatet i tidningen är, men den allmänna trafikplikt som riksdagen har ställt sig bakom, även Moderaterna, inkluderar flygtrafik till Norrland och till Gotland. I det sammanhanget inkluderas inte Mora. Det var nog det jag svarade på. Däremot har vi nyligen tagit initiativ - det gjorde vi strax före jul - till att införa förutsättningar för temporära beredskapsflygplatser. Det gör att Mora flygplats faktiskt just för tillfället är öppen, om jag är rätt underrättad. Beredskapsflygplatser är en viktig del. Till dem som inte känner till det och som lyssnar på debatten kan jag säga att en beredskapsflygplats innebär att vi säkrar att det finns personer på plats så att till exempel ambulansflyg kan landa. I detta skede, med en omfattande smittspridning i landet, när inte minst sjukvården i Dalarna är tungt belastad av väldigt många människor som är smittade - så är det också i andra delar - kan vi hamna i ett läge där vi måste transportera till exempel patienter, personal eller för den delen sjukvårdsmaterial snabbt. Inte minst under rådande väderförhållanden tror jag att alla inser hur viktigt det är att i ett sådant läge kunna göra snabba transporter. Därför har vi nu totalt 26, 27 eller 28 beredskapsflygplatser, tror jag. Så många har det aldrig varit. Staten går nu in, för marknaden sköter inte detta. Flyget är hårt drabbat. Här tror jag att vi måste resonera. Moderaterna och mitt parti Socialdemokraterna - vi alla i Sverige - måste fundera över vad statens ansvar är när marknaden inte fungerar. Min utgångspunkt är nog att staten måste ta större ansvar. Jag kommer ihåg när Nextjet gick i konkurs. Helt plötsligt stod fem orter helt utan flyg. Då fick staten gå in och ta det ansvaret. Det kommer att kosta pengar. Det kommer kanske att innebära lite skatter någonstans, men jag är beredd att betala det för att säkerställa bra kommunikationer i hela landet.